Herr talman! Jag skulle först vilja foga en enda synpunkt till det anförande som herr Antonsson nyss höll och där han bl.a. kom in på de multinationella företagen och de problem som deras tillväxt otvivelaktigt reser.

Men herr Antonsson har naturligtvis rätt i att denna utveckling reser problem, inte bara av det slag som han nämnde utan också — och det är minst lika viktigt — i några andra avseenden som jag helt kort skall antyda. Herr Sven Gustafson har i andra sammanhang liksom Exportföreningens nuvarande direktör givit uttryck för den uppfattningen att tillväxten av stora och starka multinationella företag gör det nödvändigt med internationella institutioner på en rad områden som berör dessa företags verksamhet. Det kan i ett vidare perspektiv — vi har från vår sida många gånger framhållit det — gälla konjunkturpolitiken och det kan gälla valutapolitiken. Jag vill gärna stryka under att det naturligtvis också innebär ökade krav på internationellt samarbete i fråga om monopoloch kartellövervakning. Detta är ett problem som länge har upptagit tankarna inom EEC. Man har där kommit en bit men kanske inte särskilt långt på väg. Jag tror det är nödvändigt att vi från svensk sida och från den svenska regeringens sida med stor energi tar upp de aspekter som för den svenska staten och för andra stater är av utomordentligt stort intresse för att balansera de multinationella företagens utveckling. I övrigt har jag för avsikt, herr talman, att i ett kort anförande ta upp den nuvarande situationen inom sjukvården ur en enda synvinkel. De förhandlingar som pågår med läkarna har varit besvärliga. Det kan måhända synas omotiverat att i ett läge, där flera andra konfliktsituationer inom vårt land med skäl fångar huvudintresset, ia upp just denna sak. Jag skall om en liten stund kort motivera varför jag gör det. Får jag bara med anledning av den debatt som har förts tidigare i denna kammare och första kammaren beträffande läget på arbetsmarknaden säga följande. Statsminister Palme avgav i första kammaren en deklaration, vari han mycket kraftigt strök under värdet och betydelsen av respekt för den lagstiftning och de avtal och regler som är bestämmande för arbetsmarknadens funktion. Han fick av Gunnar Helén en solidaritetsförklaring för sitt resonemang, och jag vill för min del också gärna understryka att jag instämmer i denna. Jag tror att det i det läge vi befinner oss i är av utomordentligt stor vikt att den aspekten understrykes; den har också tidigare berörts här i kammaren. Jag skall inte nu ta upp de meningsskiljaktigheter som otvivelaktigt föreligger när det gäller diskussionen om närdemokrati och distansdemokrati. Jag vill bara tillåta mig den reflexionen, att när det gäller konflikten i Kiruna, så har utan tvivel bristen på närhet mellan de parter och människor som sist och slutligen är utslagsgivande spelat en uppenbar roll. Jag skall naturligtvis inte heller beröra de ekonomiska faktorer som spelar in i de förhandlingar som pågår på sjukvårdsområdet. Men vad som gör att jag ändå vill säga några ord om den saken är, att det här inte bara är fråga om ett partsförhållande mellan arbetsgivare och anställda. Det finns också en tredje och mycket betydelsefull part, nämligen patienterna, och det är med den utgångspunkt jag tänker utveckla ett par synpunkter. Jag anser att det är en värdefull reform att patienterna fr.o.m. den 1 januari i år vid de offentliga sjukvårdsinrättningarnas öppna mottagningar erlägger en avgift på 7 kronor till en kassa på mottagningarna och inte till läkarna. Omgången via försäkringskassorna har därmed blivit onödig. Detta innebär naturligtvis för de vårdsökande en förenkling av stort värde — låt vara att 7-kronorstaxan vid många besök medför någon fördyring. Jag tror att den omständigheten säkerligen spelat en mycket stor roll, då en bred riksdagsmajoritet ställt sig bakom reformen. Men självfallet har då riksdagen utgått från att de nödvändiga organisatoriska förändringarna på sjukhusmottagningarna och inom försäkringskassorna varit väl förberedda. Likaledes måste riksdagen ha utgått från att följdförändringar i avtalen med de berörda läkarna skulle förberedas och förhandlas fram på ett sätt som medförde, att sjukvårdens kvalitet och de vårdsökandes intressen inte sattes i fara. Jag tror att det är praktiskt taget omöjligt för ett parlament att följa med i och övervaka skötseln av sådana saker. Nu har vi emellertid fått se det ena tecknet efter det andra, som visar att handläggningen av dessa betydelsefulla frågor såväl av regeringen som sjukvårdshuvudmännen varit mindre tillfredsställande. Det är svårt att finna någon anledning till att inte det för en offentlig och ingående debatt erforderliga materialet redan på senvåren 1969 kunde ha ställts till förfogande såväl av regeringen, socialstyrelsen och kommunförbunden som av Läkarförbundet. Jag har det intrycket att man i stället ägnade sig åt överläggningar som i stor utsträckning var interna eller som i varje fall inte väckte någon särskilt stor offentlig uppmärksamhet. Jag tror att socialministern var så gripen av en i och för sig välmotiverad önskan att genomföra denna reform för förenkling av betalningssystemet, att han ägnade alltför liten tanke åt de praktiska problem som samtidigt måste lösas. Det är väl inte alltför riskabelt att i en kammare, där »landstingspartiet» är starkt företrätt, säga att sjukvårdens huvudmän tycks ha råkat ut för en malör av liknande slag. De har betraktat det som mycket önskvärt att uppnå en förbättring av ersättningen för den slutna vård de bedriver. Den förbättringen är utan tvivel angelägen, inte minst med hänsyn till den skärpa med vilken den stigande kommunala beskattningen nu i allt högre grad drabbar framför allt de lägre inkomsttagarna. En fråga som är svår att undvika är den om inte en sådan förbättring för sjukvårdens huvudmän kunnat uppnås utan den relativa grad av valhänthet när det gäller organisation och överenskommelse med läkarna som visats. Det hela är något av ett skolexempel på hur man försummar att i tid ge material för en offentlig diskussion om saker som berör människorna, i synnerhet de sjuka, i mycket hög grad, även när den tiden står till förfogande. Det hade den säkert gjort under 1969. Hade den också använts tror jag att åtskilligt gnissel hade kunnat undvikas. Förberedelserna för skaltereformen uppvisar i det avseendet liknande svagheter, men jag skall nu inte gå in på dem. Nu är det ju — när det gäller det ämne jag talar om — som det är, och det gäller att göra det bästa möjliga av situationen. Den omständighet som jag då vill uppmärksamma är vad som i den offentliga debatten på sistone har kallats schemaläggningen av läkarnas vårduppgifter. Inom praktiskt taget alla slag av verksamhet gör sig en allt starkare strävan till bättre demokrati i arbetslivet gällande. Inom industrin, som jag ju känner till en del, sysslar de som arbetar där med att bearbeta skilda slag av oorganiska ämnen och material till en mängd färdiga produkter som vi använder i vårt dagliga liv. De processerna har i hög grad rationaliserats och automatiserats. Det arbete som de anställda där utför har verkligen i hög grad schemalagts. Det är den utvecklingen som i sin tur är en förklaring till den starka ekonomiska standardstegringen i den industrialiserade delen av världen under senare årtionden.

Man försöker ersätta order och kommandovägar med fördjupat samarbete och nya former för samråd och medbestämmande. Jag måste säga att det framstår för mig, med de möjligheter jag har haft att bilda mig en uppfattning, som något märkligt att sjukvårdens arbetsgivare just i detta skede fått tanken att på något sätt schemalägga sjukvårdande upp gifter. Det förefaller mig inkonsekvent, särskilt på detta område. Men detta omdöme från min sida skall naturligtvis inte fattas så att inte även inom vårdområdena väsentliga fördelar skulle stå att vinna genom rationaliseringsåtgärder av olika slag. Det gäller t.ex. sjukhusbyggnader, det gäller den alltjämt ofta försummade samordningen av utbyggnader, kartläggningen av personalbehov, utbildningen av vårdpersonal och andra administrativa uppgifter. Men samtidigt måste naturligtvis de arbetsdemokratiska kraven hävdas även för alla yrkesverksamma inom vårdområdena. Här finns en ytterligare omständighet som ur de vårdbehövandes synvinkel såsom jag ser det har större betydelse än någon annan. Medan, såsom jag nyss sade, inom industrin levande människor arbetar med döda material, så arbetar inom sjukvården levande människor för att göra sjuka människor friska. Inom industrin gör säkerligen trötta och olustiga människor misstag lättare än de som känner sig bättre till freds — t.ex. misstag vid cylinderborrning eller vid olika slag av kontorsarbete. Det finns, såsom jag också antydde, starka skäl att så långt det går söka avlägsna anledningarna till vantrivsel. Ett misstag eller ett misslyckande vid industriellt arbete 1eder oftast, som väl är, endast till materiell värdeförstörelse, medan misstag och misslyckanden inom vårdområdena med levande människor får konsekvenser av helt andra dimensioner. Inom de områdena är det inte annat än i mycket begränsad utsträckning möjligt att genom schemaläggning eller kommandon få fram ansvar och precision, än mindre att därigenom skapa arbetsglädje. Människor och sjukdomar är irrationella företeelser. Jag tror att det kan vara angeläget att från början se upp med tendenser att indela och schemalägga vårduppgifter efter några slags mallar, grundande på erfarenheter från helt andra verksamhetsområden. För loppet av en sjukdom eller en människas reaktioner i samband med den låter sig verkligen inte fastställa med samma grad av exakthet som de olika stadierna i en industriell produktionsprocess.

Den svenska sjukvården har länge och på goda grunder åtnjutit stort internationellt anseende. Dess huvudmän, och framför allt landstingen, har en beundrandsvärd ambition att upprätthålla denna rangställning. Samtidigt tornar de ekonomiska problemen för huvudmännen upp sig på ett alltmer besvärande sätt. Svårigheterna är utan tvivel stora, och till dem hör naturligtvis statens alltför ringa insatser för utbildning av erfoderlig personal. Detta kan vara en förklaring till de offentliga arbetsgivarnas ibland ådagalagda okänslighet för de problem som olika kategorier av vårdpersonal upplever, men en sådan förklaring kan ju inte leda till att denna okänslighet accepteras. Jag tror, herr talman, att det finns skäl att återigen väcka frågan om en vårdombudsman. En sådan skulle nog, liksom man tydligen anser vara fallet i England, kunna vara ett stöd för patienternas rätt och underlätta deras möjligheter att påverka beslutsmekanismerna inom vården. Jag har emellertid en känsla av att vad en vårdombudsman skulle betrakta som de största stötestenarna inte skulle finnas hos läkarna eller hos annan vårdpersonal. Jag har en känsla av att en av hans första upp gifter skulle bli att söka hävda patienternas intressen gentemot ett felaktigt analogitänkade när det gäller rationalisering inom sjukvården. Förvisso finns där plats för rationalisering, men den måste företas från helt andra utgångspunkter än som gäller t.ex. för tillverkning och distribution av varor. Det problem som jag nu kortfattat har berört har egentligen ingenting att göra med reformen av betalningssystemet inom sjukvården. Felet är främst att lösningar inte har förberetts och efter offentlig diskussion genomförts på ett smidigt sätt i samband med själva reformen. Jag skulle vilja uttrycka den förhoppningen, herr talman, att de ansvariga nu handlar så, att man inte orsakar onödiga påfrestningar för den vårdsökande allmänheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka hans excellens herr utrikesministern för hans mycket utförliga svar på min interpellation. Jag vill börja med att säga att svenska folket genom television och andra massmedia under lång tid fått en inträngande bild av konflikten i Biafra i alla dess fruktansvärda faser. Det har lett till en stor uppslutning inom vårt folk när det gällt att ge bidrag för att på allt sätt lindra den nöd som där råder. Det finns också vittnesbörd från dem som haft möjlighet att följa händelserna på nära håll under lång tid om att händelserna i Biafra varit de mest ohyggliga som drabbat världsdelen och kanske överträffar det mesta vi upplevt på något annat håll i världen. Enligt min mening bör man därför inte nu bagatellisera vad som skett. Uppgifterna om de olyckor som inträffat är alltför många. För närvarande uppvisar emellertid TV-skärmarna en helt annan bild av händelserna där nere. Nu målar man enbart i ljusa färger, vilket gör att en vanlig enkel TV tittare blir en smula konfunderad och undrar hur det faktiskt ligger till. Utrikesministern säger i sitt svar att de observatörer som varit i de aktuella områdena har vitsordat att de flyktingar de fann i stort sett var i gott fysiskt tillstånd. De har visserligen inte gått igenom hela området men har i stort funnit förhållandena vara tillfredsställande. Jag vill inte bestrida att de uppgifter observatörerna lämnar är helt riktiga från deras synpunkt, men jag tror ändå att det ligger något i invändningen att de inte har beretts tillfälle att få se annat än det som de federala myndigheterna velat att de skulle få se. Sedan sade herr utrikesministern med lättnad att anklagelserna för folkmord inte har blivit styrkta. Ja, jag har kanske otillräckliga begrepp om innebörden av termen folkmord, och därför vill jag här bara framhålla att det ur humanitär synpunkt väl är ganska likgiltigt hur olyckorna och eländet i Nigeria har uppkommit. även om det inte föreligger folkmord fritar inte detta oss från att göra de humanitära insatser vi kan för att hjälpa. Jag tycker också att lika olyckligt som det var att förstora fasorna och skräcken där nere, lika olyckligt skulle det vara att nu försköna läget och ge intryck av att det inte finns några problem alls att lösa, utan att den nigerianska regeringen klarar detta bra själv. Utrikesministerns svar andades möjligen litet för mycket av det, alltså att det inte är så mycket att bekymra sig om. Det är mycket väsentligt att vi nu får klart för oss hurdan situationen är, den verkliga omfattningen av lidandena i Nigeria och vilka behov som föreligger. Del är något som bör undersökas — och undersökas snart! På de få minuter jag har till förfogande är det omöjligt för mig att ingå på någon längre debatt, men jag vill passa på att beklaga att den svenska regeringen i denna fråga inte har visat samma aktivitet som den gjort i så många andra utrikespolitiska frågor. Under någon tid i höstas hade jag t.ex. tillfälle att gästa FN:s generalförsamling och fick därvid en mycket positiv uppfattning om Sveriges röst i FN. Sverige hade mera att säga till om i FN än jag trodde, när jag befann mig här på hemmaplan, och därför har jag i dessa frågor saknat Sveriges röst i Förenta nationerna. Jag tycker det hade varit angeläget för svenska regeringens talesmän i FN att klarare markera sin vilja att verkligen göra en insats för Biafra. Om man har den uppfattningen att Sverige kan påverka världsopinionen med sin röst, så bör man inte underlåta att göra det i alla sammanhang. Man må sedan tro eller inte tro att detta har någon betydelse; skyldigheten att försöka påverka finns där ändå. I utrikesministerns långa redogörelse finns det en — som jag tror — fullständig redogörelse för de åtgärder som har vidtagits. Men jag saknar ändå verkligt konkreta förslag från utrikesministerns sida om åtgärder som nu skall vidtagas. Det är klart att läget är komplicerat. Det är klart att den oförsonliga attityd som Gowon intar gör att det blir mycket svårt att få fram hjälpsändningar från håll där man ur hans synpunkt inte är vänligt sinnad. Avslutningsvis säger utrikesministern: » Vi är beredda att på allt sätt stödja Röda korset, UNICEF och FAO —— —>» Är man också beredd att stödja t.ex. kyrkohjälpen? Vi vet att kyrkohjälpen har inte mindre än 17 flygplan som står och väntar på att få flyga in med hjälpsändningar och som har be manning, så att de med en halvtimmes varsel kan lämna hjälp till dem som behöver sådan. När det gäller återuppbyggnadshjälpen tycker jag att utrikesministern ger ett något svävande besked.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

Herr talman! Också jag ber att få tacka utrikesministern för det långa och grundliga interpellationssvaret som vittnar om att utrikesministern med stort allvar tar på denna tragiska fråga. Vi alla konstaterar detta med stor tillfredsställelse. Men sedan kan jag inte dela utrikesministerns optimistiska syn på läget. Det förefaller mig som om den vore alltför ljusblå. Utrikesministern refererar till en rad personer, men dessa har två ting gemensamt; alla har sett ringa eller endast blygsam nöd och undernäring, och alla har besökt landet i fråga bara kort tid. Det ena förklaras av det andra. Utrikesrådet Swartz har varit i Biafra en vecka och just kommit hem, observa tionsgruppen har varit där nere under fyra dagar, generalsekreterare Stroh två dagar och FN:s generalsekreterare U Thant någon dag endast. Dessa herrar kan bara ha fått en mycket begränsad insyn i läget inom detta stora land. I många stycken har de varit hänvisade till nigerianska källor, något som också klart och tydligt framgår av utrikesministerns svar. I likhet med herr Svensson i Kungälv menar jag att det måste vara en ambition hos nigerianska myndigheter att i dag ge en så sympatisk bild som möjligt av läget, liksom Harold Wilson måste göra det inför sitt parlament, därför att han utan tvivel är involverad i ansvaret för det som skett där nere. Men jag frågar mig varför utrikesministern inte har låtit sig informeras av några av de många som under lång tid besökt landet, medan kriget har pågått och som efter sin hemkomst har givit en helt annan version. Inte en enda missionär, inte en enda präst eller biståndsarbetare från fältet har kommit till tals i utrikesministerns svar. Dessa har som sagt en helt annan syn på läget. De har ju följt utvecklingen och stämningarna under längre tid och skulle därför antagligen mycket lätt kunna förklara varför en tillfällig besökare i dag merendels ser glada och relativt mätta människor på vägarna. Det är gott och väl att de nigerianska trupperna är generösa och vänligt sinnade mot tidigare fiender och att man drar samman flyktingar till läger och utspisningsställen, som det Nigerianska röda korset har upprättat, men det är inte hela sanningen.

Det räcker inte att bara avpatrullera vägarna i Nigeria, om man vill se verkligheten. Man måste ut i bushen, och det hinner man inte på ett par dagar. Där kan man inte åka bil eller jeep, utan där måste man gå till fots och det är besvärligt. Vi vet emellertid att många människor håller till i bushen. Detta har våra biståndsarbetare sett. Ta t.ex. den danske läkaren Kjeld Wesths rapport vid hemkomsten. Dr Westh tjänstgjorde som s.k. Field Area Doctor i hjälpinsatsen för hungrande barn med huvudstation på en katolsk mission i den lilla byn Unova i närheten av Orlu. Hans uppgift bestod i att tillsammans med andra rödakorsläkare köra ut till de platser där maten delades ut till barnen för att söka rätt på dem som lidit mest av svälten. »De barn>, säger han, »som var värst däran fördes sedan till reguljära barnsjukhus.

De har en helt annan skildring att ge, säger han.

Vi känner också till att både Röda korset och kyrkorna hjälpte inte bara på Biafrasidan utan också på Nigeriasidan, som nu menar sig ha så mycket bistånd att ge. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jag är inte i sådan position att jag kan tvivla vare sig på observatörernas uppgifter eller på de uppgifter som herr Werner och andra här har redovisat. Jag har bara en synpunkt att anföra på alla de motstridiga uppgifter vi erhåller om det verkliga läget i Biafra. På samma sätt som man inom rättsväsendet säger att det är bättre att fria än att fälla skulle jag här vilja säga att det är bättre att hjälpa för mycket än att hjälpa för litet och att vi därför har anledning utgå från att hjälpbehovet är större än som ytligt sett kan framgå av de rapporter som utrikesministern nu har fått. Vad beträffar FN har jag inte varit optimistisk nog att tro att ärendet skulle föras upp på FN:s dagordning om Sverige föreslagit det. Resultatet av en sådan aktivitet skulle naturligtvis ha varit ovisst. Jag har tagit del av utrikesministerns anförande i Förenta nationernas generaldebatt i höst, och mitt intryck var att utrikesministern tog med lätt hand på Biafrafrågan. Jag tycker att hans anförande i den delen skilde sig från anförandena av såväl Norges som Danmarks utrikesministrar, vilka uppehöll sig mer preciserat vid Biafrafrågan. Utrikesministern sade här någonting som jag inte förstår, nämligen att om man hade gjort så som jag ansett att vi bort göra, hade kanske 100 000 människor inte fått uppleva freden. Jag förstår inte vad detta innebär. Betyder detta, att om Biafra fått ökad humanitär hjälp, hade kriget varat längre och lidandet förlängts? Jag tycker detta är en cynisk uppfattning. Det gäller ju ändå ett folk som har kämpat för sin frihet, och vi har i vårt land varit ganska vana vid att stödja frihetsrörelser av olika slag. Herr talman! Trots allt vill jag gärna säga att den försonlighet som den nigerianska regeringen nu visar och dess uttalanden — som man gärna vill tro på — att det förgångna skall vara glömt bådar gott för framtiden. Detta gör att det ligger så mycket mer makt uppå att samtliga regeringar — inte bara den svenska — på allt sätt försöker undanröja de missförstånd som eventuellt kan kvarstå beträffande hjälp av dåligt slag eller hjälp av gott slag. All hjälp har ett humanitärt syfte.

Herr talman! Visst konstaterar vi med lättnad att det inte har förekommit något medvetet folkmord, om man nu inte skall använda ordet folkmord om att bortåt två miljoner människor svultit ihjäl. Det fanns dock företrädare för den nigerianska armén som menade att svält var ett fullt legitimt vapen. Jag menar emellertid att man för den skull inte får mildra bilden av den nöd som fortfarande är för handen i de drabbade områdena. Det sägs att folk nu återvänder från bushen till uppsamlingsplatser och läger, och det är sant, men många har stannat i bushen och återvänder aldrig någonsin. När Lutherhjälpens flygningar av någon anledning måste inställas någon dag kom det genast rapporter om hur detta drabbade folkgrupperna som hade sin försörjning från dessa transporter. Vi vet också att det efter krigets slut gick flera dagar innan någon nigeriansk hjälp kunde organiseras, och vad som skedde då är lätt att räkna ut. Vilken uppfattning vi än har om läget just nu måste vi konstatera att konflikten mellan Biafra och Nigeria är den största tragedin sedan andra världskriget. Jag vill naturligtvis inte ta heder och ära av rapportörerna. De är säkerligen hederliga och pålitliga människor, och utrikesministern sade att de ger en sann bild av läget. Javisst, men de har inte sett hela bilden — det kan man inte göra på ett par dagar. Utrikesministern är också en hederlig man, men hade han varit där i två dagar, hade han inte heller kunnat se hela verkligheten. Jag menar att man borde lyssna på dem som har vistats där länge och varit involverade i arbetet bland nödlidande människor. Vad beträffar möjligheterna att röra sig fritt vill jag säga att var och en som varit ute på sådana här expeditioner vet att man inte kan röra sig fritt, eftersom man måste ha vägvisare, medhjälpare och tolkar, och dem måste man ta från någon myndighet. Det är tacknämligt att man från svensk sida är beredd att bidra till återuppbyggnaden, men det skulle vara intressant att veta hur mycket man är beredd att satsa, om det går. Jag tror att man lugnt kan satsa på Lutherhjälpen. Som utrikesministern framhöll har vi det kristna rådet i Nigeria, och det är en av de kanaler som Lutherhjälpen kommer att använda. Vi får alltså hoppas att Lutherhjälpen kan räknas in bland de grupper som man är beredd att stödja med statsmedel.
Herr talman! Här har talats om stöd åt befrielserörelser, men det är uppenbart att vi inte kan stödja vilka befrielserörelser som helst. Jag vill erinra kammaren om att vi t.ex. aldrig stödde Katanga. För min del tycker jag att det var omöjligt att stödja Biafra i dess befrielsekamp, och jag har heller aldrig tillhört dem som velat att Biafra skulle erkännas. Lutherhjälpen har heller inte sagt någonting i den frågan, och om jag fattat direktör Åke Kastlund rätt, menar han också att det var en felaktig tanke. Lutherhjälpen har heller aldrig talat om folkmord såsom man gjort på en del håll. Och Åke Kastlund anser att det kan man inte tala om. Det som för mig är avgörande i den här frågan är, om hjälpen kommer fram till de människor som behöver den. Bakgrunden — kriget — är komplicerad, men det finns människor som bebehöver hjälp. Jag tror att man på Säo Tomé hade — när kriget tog slut — 17 flygplan med dubbla besättningar — nu finns det 13 eller 14 plan kvar — som stod färdiga att flyga in till de svårast drabbade områdena. Att de inte fick göra detta var tragiskt. Det var betalningen för att den förenade kyrkohjälpen hade trotsat den federala regeringens bestämmelser. Herr Werner sade att händelserna i Biafra har varit den största tragedin sedan andra världskriget. Att det har varit en fruktansvärd tragedi kan inte betvivlas. Julius Nyerere anser att den har skördat tre gånger så många människoliv som hela Vietnamkriget. Vi bör emellertid inte avsluta den här debatten utan att ha med eftertryck konstaterat, att kriget äntligen är slut — det är den stora händelsen. Det finns krafter som nu vill kanalisera ut hjälpen. Det gäller också Kyrkornas världs råd, som samarbetar med Nigerias kristna råd.

Herr talman! Den näringspolitiska debatten i vårt land har under den senaste tiden berikats med många och stora ord om ökad effektivisering, höjd produktion samt bättre utnyttjande av våra resurser genom en ökad internationell arbetsfördelning. Vidare har man sagt sig kunna åstadkomma en bättre industriell demokrati. Man har framhållit att det behövs en snabbare strukturomvandling än den som hela tiden försiggår i större eller mindre omfattning. Inte minst har man krävt ökad koncentration och sagt att det fordras en helt annan stordrift. Detta har varit vanliga ord från de socialdemokratiska talarstolarna, och man har framhållit att allt kan genomföras bara vi i större utsträckning låter samhället medverka. Slår vi ihop två eller flera mindre lönsamma företag skulle vi snart få ett enda lönande och bärkraftigt företag. Vidare har det talats stora ord om jämlikhetens välsignelse, den jämlikhet som socialdemokratin nu så yrvaket skall genomföra efter 35 års regerande i vårt land. Ja, alla dessa stolta föresatser skall man förverkliga men förutsättningen är, herr talman, att den statliga företagsamheten i ökad utsträckning får vinna terräng. Vad har det då blivit av allt detta? När det gäller den ökade centraldirigeringen har svaret inte uteblivit. Det ser inte ut som om svenska folket ännu skulle vara uppfostrat för denna. Just bristen på den mänskliga kontakten och anonymiteten i företagsledningen synes visa att det statliga ägandet inte är särskilt accepterat. Det som är utmärkande för det statliga företagandet, nämligen centraldirigeringen, har i sig skapat många problem. Det är också tydligt att de högavlönade inte finner sig i att avstå något till de lågavlönade och låta sin inkomstutveckling stagnera. Man börjar i allt större utsträckning se till att man nu får kompensation. Även detta kan vara ett hot mot centraldirigeringen, den centraldirigering som ju alltid är nödvändig i ett socialiserat land. När det gäller kravet på hastig strukturomvandling har inte verkningarna visat sig så värst behagliga för ett stort antal av de svenska medborgarna. Den överdrivna svenska tron på att vi i snabbare takt bör söka uppnå att världen i större utsträckning blir ett enda stort folkhushåll har medfört att vi tillämpat en så öppen handelspolitik att flera branscher och företag redan försvunnit och att många andra arbetar under mycket svåra förhållanden. Dessa verk ningar blir så mycket värre när det i den övriga industrialiserade världen finns nationer som väl ser om sitt hus och är angelägna att skydda sin sysselsättning. I radions nyhetsutsändning i morse meddelades att det läggs ned ytterligare en skofabrik i Kumla, en stad som tidigare haft 60 skofabriker men numera endast har 6. Till inte ringa del kan säkert orsakerna till vår dåliga handelsbalans sökas i försämringen av konkurrensförhållandena för de delar av näringslivet som är beroende av utlandskonkurrensen. Det finns nog inte särskilt mycket av verklighet bakom finansministerns teorier att ökningstakten i vår import skulle brytas under innevarande år, såvida man inte är beredd att tillgripa särskilt effektiva åtgärder och några sådana har inte redovisats. Man har påpekat att ökningen av vår import i dag till större delen skulle avse konsumtionsvaror och bara detta visar att företagen inom dessa delar av näringslivet inte orkat med den mycket hårda konkurrensen. Vi kan också konstatera att premieringen av de offentliga investeringarna under gångna tider på bekostnad av de enskilda innebär att vi inte längre kan öka vår andel av utrikeshandeln. Nu har svårigheterna också ökat genom den hårda kreditransoneringen och det höga ränteläget. I annat sammanhang har jag här i kammaren varit i tillfälle att framhålla hur orimligt hårt dessa kreditrestriktioner slår mot det enskilda näringslivet, medan stat, kommuner och statliga företag kan arbeta nära nog ostörda av restriktionerna. När hörde någon t.ex. talas om att ett statligt företag inte fick sitt kreditbehov tillfredsställt? I ett interpellationssvar till mig förklarade finansministern i höstas att budgeten skulle komma att innehålla sådana finanspolitiska åtgärder att man kanske skulle kunna tillämpa en milda re kreditpolitik. Visserligen görs det i budgeten vissa attacker mot rökarna, öldrickarna, bilköparna och de människor som vill köpa hushållsmaskiner genom att momsen höjs med 4 procent på dessa varor, men det ger under innevarande budgetår inte mycket mer än 100 miljoner kronor. Finansministern säger heller inte att detta skulle motivera en vänligare kreditpolitik. Staten fortsätter sin utgiftspolitik, och statsutgifterna ökar med ca 4000 miljoner kronor. Den svällande statsbudgeten gör naturligtvis att vi inte inom rimlig tid kan räkna med någon förbättring på kreditpolitikens område för det enskilda näringslivet. Det är en utmaning mot alla som arbetar i det fria näringslivet att samhällets intressen alltid tillgodoses i första hand. När industriministern häromdagen talade i Luleå fick vi höra att lönerna hade stigit med 140 procent medan malmen sjunkit i pris med 40 procent under den tid som staten varit ensamägare till LKAB. Detta var orsaken till den hårda rationaliseringstakt som skett och som var nödvändig för att få företaget att gå ihop, sade industriministern. Men denna utveckling är ju ingalunda unik för malmföretaget. Den har funnits på de flesta platser där svenskt näringsliv bedrivs, men företagen har ändå i förvånansvärt stor utsträckning klarat av problemen. Klart är att förutsättningarna för en gynnsam utveckling i framtiden minskas om intresset för företagsamhet avtar. Och det ökade hotet mot den enskilda äganderätten bidrar starkt till att försämra arbetsviljan och lusten till förnyat risktagande. Ett av hoten därvidlag är förslaget till höjda förmögenhetsoch arvsskatter. För många små och medelstora företag inom jordbruk, handel och industri är existensen i framtiden hårt hotad, om förslagen blir verklighet. Företagen disponerar nämligen inte över kontanter, utan det egna kapitalet ligger hårt bundet i byggna der och maskiner, varulager och fordringar. Det är därför inte tillgängligt för att betala dessa mycket höga skatter. Tillgångarna är nödvändiga för företagets fortsatta drift, och om skatterna skall betalas återstår inget annat än nedläggning eller försäljning. Resultatet blir då friställningar och avskedanden. Det blir sålunda de anställda som i sista hand får bära den tunga bördan av den hårda beskattning av kapitalet som man nu tydligen är beredd att genomföra. Finansministern har i tidigare sammanhang uttalat att han har för avsikt att framlägga kapitalskatteberedningens förslag, och därför är det all anledning för oss att allvarligt pröva denna sak, eftersom vi måste räkna med att förslaget också kommer att genomföras. Det kunde vara mycket att säga om det skatteförslag som skall framläggas, men vi vet ännu inte mycket om det. Sättet att droppa ut litet i sänder av vad som avses bli ett förslag är tydligen regeringens system för att pröva vad oppositionen och opinionen i vårt land verkligen tål. Sedan utformar man tydligen sitt förslag med ledning härav. Det är en egendomlig ersättning för det remissförfarande som man har anledning att i stället kräva. Den nya regeringen Palme börjar sannerligen inte sin första vårsession med någon större respekt för riksdagen och för vårt demokratiska system. Det går inte heller gärna att diskutera ett förslag som ännu inte har presenterats.

Detta framgår av uppgifterna i den allmänna debatten om att alla medborgare i fortsättningen skall få betala ungkarlsskatt. Om jag inte är felaktigt underrättad innebär förslaget att de grupper som framför allt kläms åt är barnfamiljerna, de ensamstående föräldrarna och hemmafruarna. Skulle vi få ett förslag som gör det lättare för hemmafruarna att gå ut på arbetsmarknaden är det ju bara bra. Däremot skulle det vara förvånansvärt, om man inte längre skulle uppskatta det arbete som så många kvinnor nedlägger i hemmet för att fostra sina barn. Det är ju i alla fall en av samhällets kanske allra viktigaste uppgifter. Vi har all anledning att uppskatta detta arbete vare sig det gäller en mor som sköter sitt hem på heltid eller en mor som också har ett deltidseller kanske t.o.m. ett heltidsarbete utanför hemmet. Samhället offrar i dag stora summor på utbildning av de unga, men man tycks inte särskilt mycket värdera det kanske allra viktigaste, nämligen barnens fostran i hemmet. Det är ju där som grunden ofta läggs för det karaktärsmönster som sedan kommer att bli utmärkande för människornas framtida liv. Mot denna bakgrund menar jag att det skulle vara egendomligt, om inte denna kategori av kvinnor i fortsättningen ens skulle vara värd ett ortsavdrag. För många finns det inte heller någon möjlighet att gå ut i förvärvslivet. Det kan vara mycket svårt för dem som har fullgjort uppfostringsplikten att kanske vid 50 års ålder finna en meningsfull sysselsättning på arbetsmarknaden. Detta tyder inte på att vi går fram emot ett valfrihetens samhälle. Vi får emellertid tillfälle att närmare diskutera frågan när vi äntligen får se det förslag som regeringen så småningom presenterar. Som en liten sammanfattning vill jag säga att socialdemokratin hittills inte lyckats särskilt väl med att förverkliga sitt tal om jämlikhet och solidaritet.